Herr talman! Jag finner med någon förvåning men med stor tillfredsställelse att herr Wickman så snabbt erkänner att förlusten på Durox i verkligheten är betydligt större än den har redovisats i Kungl. Maj:ts proposition nr 11. Men det är inte så som herr Wickman vill göra gällande att den saken klart kommer att framgå när bokslutet i SSAB lägges fram. I själva verket döljes nämligen mycket av de verkliga kostnaderna just därigenom att man blandar ihop Durox med SSAB. Detta gäller för ränteutbetalningarna utifrån, för Rockwool, för räntesubventionerna och för de nämnda garantierna. Visserligen är det sant att de sistnämnda belastar SSAB, när de så småningom utfaller, men det intressanta är vad som har hänt i Durox. Och det får vi inte något svar på i och med att bokslutet för SSAB lägges fram. Jag anser att vi har all anledning begära en utredning av den typ som det talas om i reservationen. I den sammanställning som jag gjort och där jag har flyttat förlustsiffran från 44 till 64 miljoner kronor, har jag inte överansträngt mig. Jag kan peka på andra faktorer som också innebär att förlusten sannolikt är större än vad jag framhöll. En sådan sak är t.ex. att man köpte Laxå Bruk från ASSTI till förmånligt pris och sålde det till Rockwool för ett affärsmässigt pris. Där uppstod det en transaktionsvinst, som också med det redovisningssätt man här valt inne bär att förlusten i Durox ser mindre ut än vad den i själva verket är.

Herr talman! Jag vill bara än en gång hänvisa till den redovisning över statliga företag, som väl herr Wickman är ansvarig för och som hade till uppgift att bl.a. för riksdagen på ett översiktligt men rättvisande sätt ange, hur det förhåller sig med de statliga företagen, särskilt beträffande det då gångna året, men också beträffande utsikterna för det löpande året 1968. Det heter där bl.a. att hela produktionskapaciteten har kunnat utnyttjas och att förutsättningarna för koncernens produkter för 1968 anses vara goda.

Jag förstår inte att herr Wickman kan bestrida att det är han som bör fråga sig om han företräder en dubbelmoral. Han kommer inte ifrån denna fråga genom att kasta ut moraliska beskyllningar mot oppositionen i tron att dessa kan ersätta argument. Men jag vet, herr talman, att det nära nog är en psykologisk lag att man från de socialdemokratiska regeringsbänkarna när man är riktigt hårt trängd slår tillbaka genom att hänvisa till vilken dålig moral oppositionen visar. Den som för riksdagen redovisar en sådan publikation, som det är fråga om, men i själva verket vet om att företaget är inne på en ytterst farlig utveckling och dessutom blivit varnad nio månader innan publikationen kom på riksdagens bord får finna sig i en ganska hårdhänt kritik. Därutöver skall jag avstå från moraliska omdömen. Beträffande fru Myrdal vill jag till sist säga att statsrådet Wickman inte tog avstånd från hennes princip för den statliga produktionen och den offentliga konsumtionen. Han menade att det finns mer att säga om detta än några korta yttranden. Ja, det är riktigt, men jag tycker att hennes uttalande är så svepande att det hade varit naturligt med ett visst avståndstagande. Herr Wickman gjorde emellertid sedan själv ett mycket intressant ställningstagande. Han sade nämligen att statlig företagsamhet inte fungerar, om den bara framträder på några få speciella områden, utan måste ha en betydande omfattning. Huruvida han använde just glosan »betydande» kommer jag inte ihåg, men innebörden var denna. Detta är onekligen en principiell motivering för en i viss mån målmedveten utvidgning av den statliga verksamheten. Därmed tycker jag att herr Wickman också slagit sig själv på fingrarna, eftersom han bestred min antydan om att just en sådan inställning förekommer på en del håll inom socialdemokratin och även i regeringen. Jag hoppas, herr talman, att det blir tillfälle att närmare återkomma till denna mera principiella fråga. Den sak det i dag gäller är nog så viktig men ändå mera begränsad. Därvidlag måste jag beklaga att statsrådet Wickman inte velat erkänna att informationen till riksdagen varit synnerligen otillfredsställande och att det är väl motiverat att nu göra en samlad översikt över erfarenheterna av Duroxaffären under den tid staten varit ägare till bolaget.
Herr talman! Jag måste bara på en punkt be att få korrigera herr Ohlin. Han ville nämligen, om jag uppfattade honom rätt, från talarstolen ge intryck av att vi i publikationen Statliga företag skulle ha dolt förlusten i Duroxbolaget eller i Svenska Skifferoljeaktiebolaget. Jag har inte publikationen här och kan därför inte göra ett direktcitat. Där står emellertid mycket riktigt att det är en rörelseförlust som är begränsad. Men denna rörelseförlust — jag är ledsen att behöva trötta kammarens ledamöter med dessa bokföringstekniska detaljer — är beräknad före avskrivningar, och de avskrivningar som verkställts är gjorda med ett koncernbidrag från moderbolaget. Det betyder alltså att man kan räkna ut hur stor förlusten har varit och att det ur den synpunkten inte är fråga om att författaren i publikationen Statliga företag lämnat några vilseledande uppgifter. När det sedan gäller hur man skall bedöma företagets framtid tycker jag ändå att herr Ohlin kan ha någon liten förståelse för dem som jobbar med företagen i fråga — jag syftar då inte på dem som skriver i publikationen. Skulle vi i denna publikation, innan vi tagit ställning till vad som skulle hända med företaget, ha uttalat att detta företag dömer vi ut? Det aktuella avsnittet skrevs väl någon gång på sommaren och publicerades i september. Nej, man kan definitivt inte handla på det sättet. Vad herr Ohlin finner vilseledande kan sålunda inte vara redovisningen av det faktiska läget beträffande förlustens storlek. Det måste i stället vara att vi inte har beskrivit framtiden för företaget som så allvarlig som man nu i efterhand kan säga att den var — en beskrivning som skulle ha motsvarat den övervägande bedömning vi då gjorde.

Herr talman! Jag har läst många balansräkningar och många redogörelser för företag sedan jag först började ta del av sådana här problem som studerande vid Handelshögskolan. Men jag har inte märkt att det skulle vara någon svårighet, om man avser att visa det, att i en redovisning ange vilket bolag man menar — alltså i detta fall om man menar det stora Skifferoljeaktiebolaget eller Skövde Gasbetong. Läsaren skall ju inte behöva ägna sig åt någon sorts gissningstävlan. Jag har inte heller märkt att det skulle vara någon som helst svårighet att säga att själva rörelseförlusten är så och så stor men att förlusten — det ekonomiska nettoresultatet — när hänsyn tas till normala avskrivningar blir låt mig säga 11 miljoner i stället för 0,2 miljon. Varför skulle man inte ange detta, herr statsråd? Jag bestrider att envar kan läsa ut detta. Men om Ni ändå anser att så är förhållandet, varför skulle Ni inte kunna tala om det? Om man tillägger att produktionen ökats och att utsikterna för koncernens produkter anses vara goda samt att man skrivit ned varulager till det minsta skattemässigt tillåtna värdet, så blir ju det samlade intrycket av skildringen att företaget har det ganska gott ställt. — Det är hopplöst att försöka påstå, herr statsråd, att detta är en rättvisande redogörelse, avsedd att för allmänheten och riksdagen klargöra det verkliga läget.

Herr talman! I vår skattelagstiftning har inskrivits en viss begränsning i uttagandet av skatt. I 2 § förordningen den 6 juni 1952 med bestämmelser om begränsning av skatt i vissa fall stadgas sålunda att det totala skattetrycket inte skall överstiga 80 procent av inkomsten. Detta fungerar emellertid inte i alla situationer. Därför inträffar att skatt uttages med ett högre belopp än dessa 80 procent, ibland med ett belopp som är större än hela årsinkomsten. Detta beror på att förmögenhetsskatten inte får avkortas mer än ned till 50 procent av skatten på den skattepliktiga förmögenheten. Det torde för oss alla verka stötande att skatt uttages över den fastställda 80-procentsgränsen. I varje fall måste det anses orimligt att ta ut mer skatt än vad inkomsten uppgår till. Frågan är nu föremål för utredning, och av denna anledning har utskottet avstått från att ta ställning. Detta är också ett skäl till att vi inte reserverat oss utan enbart antecknat en blank reservation vid detta betänkande. Nu är det bara att hoppas att utredningen kommer att rätta till de felaktigheter som finns på detta område i vår skattelagstiftning. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! När ett bolags tillgångar skall utskiftas blir de tillgångar, som överstiger vad aktieägarna en gång har inbetalat föremål för en utskiftningsskatt på 40 procent. Utskottet har nu behandlat ett motionspar med krav på att en omräkning bör göras av det ursprungliga aktiekapitalet med hänsyn till den penningvärdeförsämring vi haft sedan denna inbetalning gjordes. Som förebild har motionärerna haft den indexberäkning som bestämdes vid införandet av den nya beskattningen av realisationsvinst på fastigheter. Det torde inte råda något som helst tvivel om att det är orimligt att man beskattar den del av det utskiftade beloppet som inte är någonting annat än inflationspengar. Därför har detta mo tionsyrkande fullföljts i en reservation till bevillningsutskottets betänkande nr 3. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Aktiebolags och ekonomiska föreningars vinster beskattas först hos företagen och sedan hos delägarna — det känner vi alla till — när vinsten utdelas till dessa. Fonderad och delad vinst beskattas alltså i princip lika. För att dubbelbeskattningen skall bli effektiv måste man vid utskiftning av aktiebolags tillgångar erlägga 40 procent av det utskiftade beloppet med undantag av de medel som delägarna har tillskjutit vid bolagets bildande och senare. Dessa 40 procent uttas alltså på bolagets samlade och fonderade vinstmedel. Vad den nya markvärdebeskattningen beträffar skall som bekant i princip inflationsvinster vid försäljningen inte beskattas. Man får uppräkna ingångsvärdet efter en av riksskattenämnden årligen fastställd indexserie, som grundas på konsumentprisindex och levnadskostnadsindex med 1914 som basår. Motionärerna önskar att samma princip skall införas vid utskiftning av ett bolags tillgångar, men det är enligt vår mening inte samma sak. Anledningen till att man vid markvinstbeskattningen införde ett indexförfarande var att man i möjligaste mån ville undvika att beskatta vinster som uppkommit uteslutande på grund av penningvärdeförändringen. Syftet med <utskiftningsskatten var däremot att göra dubbelbeskattningen effektiv. Vad är det för tillgångar som beskattas vid utskiftningen? Jo, det är tillgångar som har uppkommit genom fonderade vinster för vilka man — om jag så får uttrycka mig — har fått upp skov med att erlägga skatt. Vid normal utdelning hade dessa fonderade medel beskattats såväl hos företagen som hos delägarna. Man kan därför inte jämföra denna skatt med realisationsvinstbeskattning av fastighet. Skulle man införa samma princip här skulle det motverka skattens syfte. Detta anförde också departementschefen när realisationsvinstbeskattningen för fastighet infördes. Han underströk vidare att en utvidgning av metoden till andra områden, t.ex. ortsavdrag och skatteskalor, var mer komplicerad och opraktisk.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
Herr talman! Den sista delen av herr Brandts anförande, då han sade att vi skall avvakta resultaten och verkningarna av inflationsberäkningarna för vinstbeskattningen på fastigheter, inger mig förhoppningen att utskottsmajoriteten skulle kunna tänka sig att man i framtiden kan ha indexberäkning även för sådana inflationsvinster som jag här har talat om. Hela herr Brandts tidigare resonemang var fullkomligt orimligt. Vad vi här talar om är nämligen sådana vinster som redan har beskattats. Staten och kommunerna har alltså fått sin skatt på den vinst som bolaget har gjort. När den fonderade vinsten sedan utskiftas till aktieägarna är det orimligt att inte ta hänsyn till inflationsutvecklingen när det gäller pengar som är placerade i ett aktiebolag lika väl som när det gäller pengar som är placerade i en fastighet.

Herr talman! Sedan motbokssystemet avskaffades har den uppfattningen gjort sig alltmer gällande, att det nykterhetsfrämjande resultatet av detaljregleringar för bruket av alkoholdrycker är synnerligen diskutabelt. Tvärtom torde en avdramatisering av alkoholbruket medföra ett sundare umgänge med starka drycker. Självfallet kan man inte utan vidare avskaffa de begränsningar i inköp och förtäring av rusdrycker som nu gäller. De försök av olika slag som igångsatts av den alkoholpolitiska utredningen syftar till att ge underlag för förslag till av skaffande eller bibehållande av nu gällande begränsningar. Försök med utskänkning i teaterfoajé har sålunda bedrivits från den 1 juli 1967 till den 31 december 1968. Under försöksperioden har inte ett enda fall av missbruk rapporterats. Föreställningarna har heller aldrig störts på grund av utskänkningen. Allmänheten och inte minst turisterna har uppskattat utskänkningen som ett bidrag till trivseln. Till detta kommer att teatrarna har investerat några hundra tusen kronor i bardiskar m.m. Men den 31 december 1968 avslutades försöket utan någon kommentar från alkoholpolitiska utredningen. Teatrar och publik får efter ett och ett halvt år inget besked huruvida utskänkning så småningom skall tillåtas eller ej. Detta är nte progressiv alkoholpolitik; det är nonchalans, en nonchalans som enbart bidrar till föreställningen att krångel fortsättningsvis skall vara riktpunkten för alkoholpolitiskt arbete. Utskottet anser sig kunna tolka alkoholpolitiska utredningens tystnad så, att denna bedömt frågan vara av mindre vikt. Det är riktigt att den s.k. teaterspriten är en alkoholpolitisk fråga av begränsad räckvidd, men den är fördenskull inte alldeles oviktig. En försöksverksamhet som visar sig framgångsrik skall resultera i beslut inom rimlig tid, om man vill ge allmänheten ett intryck av att utredningar syftar till resultat. Ett beslut i denna detaljfråga rubbar inte några stora principiella riktlinjer. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna I:125 och I1:234.
Herr talman! Dessa frågor är föremål för utredning inom alkoholpolitiska utredningen. Det är riktigt att det förekommit försök av det slag som åberopas i motionerna. Men utredningen har bedömt denna fråga vara av så pass ringa betydelse, att den inte vill lägga fram ett delbetänkande i frågan. Det skulle strida mot all praxis, om bevillningsutskottet och riksdagen fattade beslut i en fråga som är föremål för utredning. Detta förutsätter att utredningen framläger ett förslag. Det är alltså till utredningen som fru Mogård får rikta sina anmärkningar och inte till bevillningsutskottet. att reglerna bleve i överensstämmelse med dem som gällde i Norge.

Herr talman! Bevillningsutskottet har i föreliggande betänkande behandlat motioner med yrkande om utredning beträffande skattelättnader för fiskare, som utövar sin verksamhet på avlägsna fiskeplatser. Det råder väl inga delade meningar om att fiskarkåren arbetar under stora ekonomiska svårigheter och att åtgärder är nödvändiga för att underlätta deras situation. Från centerpartihåll och även från folkpartihåll har man därför i motioner yrkat på en utredning i syfte att uppnå vissa skattelättnader. Dessa skulle gälla för sådana fiskare som under större delen av året ligger långt ute till havs på avlägsna fiskeplatser. Analogt med skattebestämmelserna för sjömän skulle man kunna utforma skattebestämmelser för fiskare som har liknande arbetsförhållanden. En sådan åtgärd är också motiverad av att dessa båda yrkesgrupper genom den långa frånvaron från hemlandet icke utnyttjar samhällets service och väl färdsanordningar. Detta var väl ett av skälen till 1958 års förordning om lättnader i sjömansbeskattningen. Delvis var denna också ett resultat av ett internordiskt samarbete. Samma skäl kan åberopas när det gäller fiskare. Såväl i Danmark som i Norge har man infört lättnader i beskattningen för fiskare som under viss tid bedrivit eller deltagit i havseller kustfiske. Avdraget är maximerat till 3 000 kronor. Vi reservanter menar att det är rimligt att de svenska fiskarna bereds liknande skattelättnader, både ur rättvisesynpunkt och därför att de svenska fiskarna i allt större utsträckning har att möta konkurrens från såväl Danmark som Norge. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.
Herr talman! Jag kan inskränka mig till att instämma i de synpunkter som herr Eriksson i Bäckmora har framfört, och jag gör det så mycket hellre som jag vet att herr Åberg på sitt sakkunniga sätt kommer att närmare utveckla dessa synpunkter. Jag vill bara understryka vad som varit mitt motiv för att följa reservanternas linje, nämligen Öönskvärdheten av att få till stånd ett likaberättigande såväl mellan fiskare och sjömän i fjärrfart som mellan fiskare i Sverige och fiskare i jämförbara nordiska länder. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! För närvarande strävar man som kanske aldrig förr efter nordiskt samarbete och försöker göra det möjligt för olika grupper i de olika nordiska länderna att arbeta under så lika förhållanden som möjligt. De pågående förhandlingarna om Nordek pekar ju exempelvis på detta. Den motion som vi nu behandlar går liksom vissa andra motioner ut på att göra det möjligt för de svenska fiskarna att arbeta under samma villkor som deras kamrater i speciellt Danmark och Norge. Där har man i ganska många år haft den särbestämmelsen för fiskarna att de som under en viss tid varit ute på fiske på avlägsna vatten har möjlighet att göra avdrag med ett visst belopp, som blir skattefritt. Vi vet att våra nordiska grannländer också på många andra områden tillämpar särbestämmelser som underlättar fiskarnas villkor. Detta är som sagt en detalj, men en viktig detalj. Det sägs i utskottets betänkande, att sjömansbeskattningen tillkom som ett resultat av ett nordiskt samarbete. Detta visar att det finns möjlighet att gå samma väg när det gäller våra fiskare att på nordisk bas få fram bättre villkor också i vårt land.

Jag tycker det är egendomligt att utskottet även i år håller fast vid den något egendomliga uppfattning som det förde fram förra året och säger att man inte kan medge undantag eller införa särbestämmelser för en yrkeskategori. Vi har ju redan särskilda bestämmelser för sjömän. Jag anser detta vara fullt riktigt, men jag anser det lika riktigt att fiskare, som arbetar under samma betingelser och på samma hav, får samma möjligheter som sjömännen har. Jag vill understryka vad jag sade förut, att denna sak bör tas upp i nordiskt sammanhang och rättas till. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Den fråga som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 6 är ingen ny fråga, utan den har varit föremål för behandling i riksdagen med anledning av motioner under de senaste åren. Varje gång har riksdagen avvisat motionerna med den motiveringen — som gäller också i dag — att vi inte vill införa särbestämmelser i fråga om beräkning av omkostnadsavdrag för en viss yrkesgrupp, eftersom en sådan reform skulle strida mot de grundläggande regler som vi har i vårt beskattningssystem. Det framgår av utskottets betänkande, att möjligheter finns att få ett omkostnadsavdrag, som i Göteborgs och Bohus län är maximerat till 460 kronor per år. Detta bygger på en bedömning av de kostnader fiskarna har när de ligger ute till havs. Motionärerna och reservanterna säger att norrmännen har förmånliga avdragsregler. Det är ett märkligt resonemang. Vi kan självfallet i alla diskussioner som rör skatterna rycka ut en punkt och säga att det gäller förmånligare bestämmelser i ett annat land och att det därför skulle vara motiverat att ändra våra regler. Om man på allvar vill göra en jämförelse med det norska systemet, måste man väl acceptera alla de regler och avskrivningsbestämmelser för företagen som ingår i det norska systemet. Man har aldrig framfört några önskemål om det, utan man har bara velat ha detta avdrag. Herr talman! Med denna korta motivering och med hänsyn till att frågan diskuterades i fjol och i förfjol ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottsmajoritetens avslagsyrkande på den här punkten är svårförståeligt med hänsyn till fiskarnas ekonomiska svårigheter. Vi vill inte införa några särbestämmelser, säger utskottets talesman, herr Hammarsten, men det finns redan — som vi påpekat — sådana bestämmelser för en likartad arbetsgrupp, nämligen sjömännen. En enig riksdag har ju kunnat fatta beslut om lättnader för denna yrkeskategori, som liksom fiskarna har sin arbetsplats ute på havet. Det aktuella förslaget är motiverat också mot bakgrunden av att fiskarna liksom sjömännen inte utnyttjar samhällets service i samma utsträckning som övriga medborgare, bosatta på landbacken. Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande.
Herr talman! Utskottets talesman sade nyss att man inte skall göra jämförelser med andra länder, men om man gör det på en punkt skall man också göra det på andra. Han nämnde också de avdragsmöjligheter som finns för fiskare exempelvis i Göteborgs och Bohus län. Det avdrag som då nämndes — högst 460 kronor — är riktigt. Men då bör också påpekas att fiskaren i fråga beskattas för hushållsfisk till ett belopp av 160 kronor. Låt oss då göra en jämförelse med förhållandena för fisket i Norge och inte begränsa oss till att enbart tala om skatten. Vid en sådan helhetsjämförelse kommer vi genast in på frågan om subventionerna. Vi skall utan vidare avstå från vårt krav i dag om vi i Sverige får ett subventioneringssystem som svarar mot det norska. Jag ville inte trötta kammarens ledamöter med en uppräkning av alla de förhållanden för fiskarna som är olika i Norge och Sverige. Jag avstod från en sådan uppräkning, men utskottets talesman tvingar mig nu mer eller mindre att peka på detta förhållande. I vår blygsamma motion har vi framhållit att de norska fiskarna får dra av ett belopp som är maximerat till 3 000 norska kronor. Detta är — som jag förut sade — en liten detalj i helhetsbilden. Men vad finner vi om vi gör en jämförelse i stort i fråga om fisket i de båda länderna? Jo, förra året pumpa: de Norge via budgeten in ungefär 300 miljoner norska kronor i sitt fiske. Där ligger det svenska fisket långt i lä, även vid en proportionell jämförelse och alltså inte bara med hänsyn till att det svenska fisket numerärt sett givetvis är mycket mindre.
Herr talman! Vi har kommit in på en diskussion om fiskarnas ekonomiska svårigheter, och från utskottsmajoritetens sida kan vi gärna erkänna att här möter verkligt stora problem. Men vi har sagt att dessa frågor får lösas på annat sätt. Om det är riktigt — vilket uppgetts att fiskarna har ytterligt stora svårigheter i form av små och minskande inkomster, så kan inte en utökad avdragsrätt utgöra den stora hjälp som bör presteras i detta sammanhang. Vi menar att fiskarna bör stödjas. Men detta skall inte ske via ett avdragssystem som strider emot de skatteregler vi har. När vi talar om Norge och Danmark och jag inte kan acceptera reservanternas resonemang är anledningen till detta att vi här diskuterar <beskattningsfrågor. Det är ganska betecknande att herr Åberg, när han var uppe i talarstolen, kom in på det stöd som norska staten ger till fiskerinäringen.

Jag tycker att, om man har sagt så i motionen, så är det väl, herr Eriksson i Bäckmora, litet onödigt att använda det som ett viktigt argument för att dessa grupper skall jämställas, när man i motionen har sagt att det inte utan vidare kan tillämpas samma bestämmelser.
Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för herr Hammarstens positiva inställning till fiskerinäringen som sådan och att den bör hjälpas nu, när den befinner sig i trångmål. Men jag kan inte komma ifrån att det var herr Hammarstens yttrande som animerade mig att begära ordet för att understryka att om man i en fråga skall se på hela komplexet måste man göra det också i en annan. Vidare vill jag säga med anledning av att herr Hammarsten anser att man inte, om inkomsterna är låga, kan hjälpa så mycket med en skattelindring, att det väl snarare är så att en skatitelindring betyder mer för den som har mycket låga inkomster. En tusenlapp eller tva i skattelindring för en som har mycket låg inkomst måtte väl ändå betyda mer än kanske 10000 kronor för den som har en mycket hög inkomst. Det var i varje fall min erfarenhet på den tid, när jag själv var fiskare och hade mycket låga inkomster.

Herr talman! Den proposition som i dag ligger på kammarens bord har vi sett fram emot och den innebär också ett visst stöd för fisket. Men när herr Hammarsten säger att den innefattar ett stöd på 20 miljoner till fisket tar han fel, ty en mycket stor del av de 19,5 miljoner som nämns i propositionen tas inte av statsmedel utan av fiskarnas egna pengar som samlats i fiskets prisregleringsfond, vilken förvaltas av statens jordbruksnämnd. Det är en rätt stor skillnad.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 7 behandlas motioner om skattemässig täckning av kommuns kostnad för fritidsbebyggelse. Problemet har varit föremål för riksdagens prövning vid flera tillfällen — senast förra året — men det har inte bringats till någon lösning. 1962 års fritidsutredning avlämnade ett betänkande i början av 1965, och däri fanns ett förslag om att kommun skulle ha rätt att ta ut en avgift om högst 200 kronor per år på fritidsbyggnad. Förslaget utsattes för ganska hård kritik. Det sades bl.a. att då det finns fritidsbebyggelse i egen kommun blir det fråga om en kommunal objektskatt som är betänklig, och även de bakomliggande beräkningarna för täckningsförslagen angreps. — Något förslag i ärendet framlades inte av Kungl. Maj:t efter remissbehandlingen. Allteftersom tiden går utan att något görs för att lösa frågan om ekonomin för fritidskommunerna blir bördan allt större för dem som måste bära den. Fritidsbebyggelsen och fritidslivet över huvud taget utvecklas ju kraftigt i hela vårt land. I övervägande antalet fall är ägarna av fritidshusen mantalsskrivna i en annan kommun, oftast en större tätortskommun. Områdena runt våra storstäder — de yttre delarna av de typiska storstadsregionerna domineras av fritidsbebyggelse. I många fall är det rätt små kommuner — man kan näs tan kalla dem glesbygdskommuner — som har denna bebyggelse. Den bofasta befolkningen, som vistas på platsen året runt, uppgår vanligen till några tusental personer. Men sommartid lever dessa kommuner upp — befolkningen femeller tiodubblas under några korta hektiska sommarmånader. Man kan lugnt säga att det inte är rimligt att det relativt ringa antalet bofasta människor skall ta på sig så stora kostnader som det blir fråga om vid fritidsbebyggelse av denna omfattning. Det ligger väl i allas intresse att servicen i skilda hänseenden är god inom fritidsområdena, att där råder ordning och att där är snyggt. Människorna får i annat fall inte det utbyte av vistelsen i naturen, inte den vila och den rekreation som de längtar efter och som de så väl behöver med tanke på att vårt vardagsliv blir alltmera jäktat. Men en god fritidsmiljö kostar pengar. Jag tror att de allra flesta som utnyttjar dessa områden för fritidsverk samhet också är villiga att betala sin skäliga andel. Det gäller dock att hitta riktiga former för en sådan ersättning. Det föreligger i år en fyrpartimotion med utredningsyrkande om beskattning av fritidshus, och den kan kanske till största delen lokaliseras till Roslagen, Stockholms län och i någon mån Uppsala län, vilka har mycket stor omfattning av detta slag av bebyggelse. I ett annat motionspar pekas på att det inkomstbortfall som förorsakas av att kommunen i den översiktliga planeringen anges som område för tätorternas behov av fritidsmark, fritidsbebyggelse o. s. v., varför ingen industriell utveckling får ske inom området. Bevillningsutskottets majoritet har tidigare sagt — senast 1968 — att fritidskommunerna inte får täckning för sina kostnader, och samma konstaterande gör man även i år. Utskottet framhåller att inkomsterna för fritidsbebyggelsen sannolikt inte räcker till att täcka utgifterna. Men mot slutet av sitt yttrande sträcker sig utskottet inte längre än att säga att man förutsätter att Kungl. Maj:t skall ägna frågan särskild uppmärksamhet. Såsom vi från vårt parti noterat är det litet märkligt att det talas så mycket om intresset för en lösning av dessa frågor, men att vi blev ensamma när frågan avgjordes i utskottet. För oss tre reservanter är det i dagens läge uppenbart att en ändring av nuvarande förhållanden måste ske snarast möjligt. Remissinstanserna för 1962 års fritidsutredning pekade på möjligheterna att ta ut avgifter för utförda tjänster. Sådana avgifter utgår redan nu, men detta är i och för sig inte någon riktig lösning. De avgifter som man tar ut och som är taxebundna täcker i de flesta fall inte mer än kostnaderna för de speciella tjänster de är avsedda för, i många fall knappast ens dem. Fastighetsskatten ger inte heller, såsom den är utformad, den lösning som vi åsyftar i vår reservation.

Men i dessa två hundralappar ingår landstingets och den kyrkliga kommunens del, och den borgerliga kommunen får kanske inte mycket mer än en hundralapp. Vi kan vidare ta det exemplet att fritidshuset är taxerat till 30 000 kronor. Det torde finnas många hus också i denna grupp; även om värdena sätts litet olika på olika orter, så är de två nämnda beloppen ganska vanliga. Detta hus ger en årsskatt på 120 kronor, varav den borgerliga kommunen kanske får drygt hälften. Detta är inte mycket för kommunen att hushålla med om den skall kunna fylla sin uppgift på ett sätt som skapar trevnad när det gäller allmänt befrämjande miljöåtgärder. Därtill kommer övriga kostnader för god service på olika områden; jag skall inte trötta med någon uppräkning, eftersom alla känner till vad man i detta sammanhang oftast syftar på. Denna expansion av fritidsbebyggelsen och fritidslivet fortgår och kommer med all säkerhet att fortgå i vårt land allteftersom inflyttningen av bofast befolkning från landsbygd till städer och tätorter fortsätter. Det är till fördel för alla om finansieringsfrågan löses för fritidskommunerna så att en god miljö kan upprätthållas — och inte bara upprätthållas utan också utvecklas. Vi reservanter vet inte för dagen det bästa sättet att nå det mål som vi syftar till: en rättvis inkomstoch kostnadsfördelning mellan dessa kommuner. En fördelning mellan vederbörande kommuner av kommunal inkomstskatt för skattskyldiga med bostad i mer än en kommun i proportion till boendetiden kan innebära en möjlig lösning. Vi har emellertid varit försiktiga och är inte beredda att i dag lägga fram ett sådant förslag. Däremot påyrkar vi en utredning för att klarlägga de administrativa problem av både teknisk och praktisk art som uppkommer i detta sammanhang. Vi tror inte att det blir så märkvärdigt att bemästra dem; det bör kunna ske på ett smidigt och bra sätt. Och denna lösning måste ge glesbygdskommunerna helt andra möjligheter att fylla sina uppgifter till allas belåtenhet. Vi anser emellertid att det inte räcker med att Kungl. Maj:t ägnar uppmärksamhet åt dessa frågor. Här är det plats för riksdagens initiativ. Med hänsyn till det utbredda, av många omvittnade intresset — vilket jag nyss talade om — är det min förhoppning att det kommer att bli en god uppslutning kring vår reservation vid den kommande voteringen i detta ärende. Herr talman! Med denna kortfattade motivering ber jag att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag ämnar fatta mig mycket kort i detta ärende. I en del kommuner existerar knappast några problem av den art som herr Enarsson har tagit upp, även om dessa kommuner har fritidsbebyggelse, men i andra är det klart att det finns svårigheter; kanske dessa är störst där fritidsbebyggelse blandas med gammal bebyggelse och det alltså inte är fråga om nyexploatering o. s. v. Utskottet uttalade emellertid senast i fjol just att för åtskilliga utpräglade = fritidskommuner skatteintäkten och avgifterna från sommargäster ofta inte täcker de kostnader som fritidsbebyggelsen för med sig för dem. Utskottet har alltså varit medvetet om detta och anfört det tidigare. Trots att taxeringsvärdena för fritidshus har höjts vid den senaste allmänna fastighetstaxeringen anser vi att utskottets uttalande av i fjol alltjämt äger giltighet. Vi skriver också nu att utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t ägnar frågan särskild uppmärksamhet. Enligt min mening är motionärernas önskemål därmed tillgodosedda.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

Herr talman! Det har redan sagts att den fråga vi nu behandlar utgör ett stort och växande problem — fritidsutredningen har räknat med att det inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att finnas mer än en halv miljon fritidshus. För de ofta mycket små kommuner det är fråga om innebär detta ganska betydande kostnader som inte kan täckas genom avgifter. Låt mig bara ta ett exempel från Stockholms skärgård. I Frötuna har man ungefär 1500 invånare på vintern och på sommaren mer än tio gånger så mycket — mellan 15000 och 20 000. Kommunen kan naturligtvis inte ta upp avgifter för alla de kostnader som den har för dessa 15 000—20 000 människor. Det gäller t.ex. anordnande av badplatser och hamnar, det gäller en ganska stor administration på byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens område o.s.v. Dessutom aktualiseras numera behovet att kommunen ordnar fritidssysselsättning under sommaren, särskilt för ungdomen. I hela norrtäljeblocket finns det under vintern 20000 invånare, men på sommaren räknar man med 75 000— 100 000 invånare. Då får man ändå komma ihåg att i blocket ingår staden Norrtälje. Denna fråga har som nämnts tagits upp av fritidsutredningen, som föreslog en särskild fritidsstugeskatt. Sedan har den aktualiserats i riksdagen 1967 i form av en socialdemokratisk motion. 1968 väcktes en folkpartimotion, och i år har väckts en fyrpartimotion av iledamöter från Stockholms län med herr Nyström i Norrtälje som första namn. Kungl. Maj:t hade frågan under prövning och 1968 sade man att man kunde förutsätta att Kungl. Maj:t ägnar frågan fortsatt uppmärksamhet. Nu säger utskottet med en något skärpt formulering att man förutsätter att Kungl. Maj:t ägnar frågan särskild uppmärksamhet. Vi motionärer är naturligtvis tacksamma för att utskottet på detta sätt skärper formuleringen och förutsätter att frågan ägnas särskild uppmärksamhet. Men det är tyvärr så att problemet inte löses bara genom att Kungl. Maj:t ägnar frågan uppmärksamhet. Att man uppmärksamt följer hur kommunerna åsamkas stora kostnader är visserligen en första förutsättning, men inte en tillräcklig förutsättning, för en lösning. Om utskottets skrivning skall ha någon mening — vilket jag förutsätter att den har — måste också åtgärder så småningom vidtagas av regeringen och ett förslag läggas fram. Som utskottet så riktigt konstaterar, täcker inte intäkterna från fastighetsskatten de kostnader som fritidsbebyggelsen medför, trots att taxeringsvärdena nyligen höjts. Med sin skrivning måste utskottet rimligtvis avse att kommunerna skall få kostnaderna täckta på annat sätt, och att förslag i det avseendet måste läggas fram av regeringen. Med denna tolkning av utskottets skrivning väntar vi motionärer att åtgärder verkligen kommer att vidtagas. Den reservation som finns fogad till bevillningsutskottets betänkande anvisar tyvärr inte någon praktiskt framkomlig väg. Det skulle bli oerhört krångligt att avgöra hur stor del av inkomstskatten som skall tillföras sommarstugekommunen, när en person har bostad i en kommun och sommarstuga i en annan kommun. I reservationen sägs att skatten skall fördelas mellan kommunerna i proportion till boendetiden. Men vid fördelningen bör hänsyn också tas till vilka tjänster man utnytt jar i de två kommunerna, när på året man bor i den ena eller den andra kommunen; om man har barn som går i skola i hemkommunen och inte i fritidskommunen etc. Jag tror som sagt inte att den lösning som föreslås i reservationen är en framkomlig väg och kan därför inte stödja den. Att en invånare i en kommun äger en fritidsstuga på annan ort medför ju heller inte minskade kostnader för hemkommunen — i varje fall inte om fritidsstugan används huvudsakligen under sommaren. Herr talman!

Herr talman! När jag för någon månad sedan författade den motion, som i denna kammare erhållit nr 781, måste jag ha gjort mig skyldig till en generande stilistisk kippskoddhet. På annat sätt kan jag inte förklara att inte bara utskottsmajoriteten utan dessvärre även herr Enarsson och övriga reservanter väsentligen missat poängen i min motion. Utskottet har buntat ihop den med en annan motion under rubriken »motioner om skattemässig täckning av kommuns kostnad för fritidsbebyggelse». Jag är medveten om att detta också är ett problem, men det är inte det problemet jag har tagit upp i min motion, i varje fall inte annat än i ringa utsträckning och i förbigående. Den fråga jag aktualiserat är en helt annan och i själva verket mycket större. Den kan betecknas som en miljöpolitisk eller — om man så vill — planeringspolitisk fråga. Det är illa nog att ett antal kommuner — betecknade »fritidskommuner» — måste dras med kostnader för de sommarboendes service, vilka man har svårt att få täckta. Jag kan dock inte förstå att det i längden skulle vara något särskilt svårlöst problem att få täckning för de faktiska kostnaderna för kommunal service till dessa människor; det borde rimligen kunna ordnas med instrument av typen fastighetsskatt och avgifter. Det finns ett litet antal kommuner i detta land som har alla förutsättningar för en industriell expansion, och för att bli högutvecklade industrikommuner som erbjuder goda sysselsättningsmöjligheter och goda inkomsttillfällen.

På senare år har vi inte sällan sett den konflikt utvecklas som framväxer ur en sådan intressemotsättning. Låt mig nämna ett exempel från min hemtrakt. Det talades för inte länge sedan om Kode kommun i södra Bohuslän som ett intressant exploateringsområde för stora industrier. Det blev ingenting av saken den gången och det är tvivelaktigt om det över huvud taget kan bli någonting av det, ty i den regionala och centrala planeringen måste man räkna med att ett område som ligger ett par tre mil från en storstad som Göteborg kommer — oavsett vilka naturliga förutsättningar området har som industrikommun — att ådömas en tillvaro som rekreationsoch fritidsområde. Det råder inget tvivel om att storstadens befolkning behöver sådana områden. Men är det rimligt, ärade kammarledamöter, att den bofasta befolkningen i de kommuner, som drabbas när sådana intressemotsättningar uppstår, ensam skall bära kostnaderna för att de tilldelas rollen som rekreationsoch fritidsområden? Och då avser jag inte sådana kostnader som föreliggande betänkande handlar om, nämligen kostnader för vatten och avlopp, eventuella tennisbanor och allt vad man kan behöva i en fritidskommun, utan jag tänker framför allt på det inkomstbortfall som uppstår genom att man inte får lov att försöka sig på en exploatering som annars vore möjlig. Vi måste ha rekreationsområden. Men det är som jag ser det en fråga för hela folket och i första hand för de regioner som är berörda. Det är rimligt att kostnaderna — även vad man skulle kunna kalla de negativa kostnaderna, d.v.s. de uteblivna inkomsterna — fördelas mellan dem som har glädje av att ett område på detta sätt görs till ett slags naturreservat. Jag nämnde Kode; det finns kanske bättre exempel. Tänk efter ett ögonblick, ärade kammarledamöter! Vad skulle det innebära för en stad som Göteborg, Stockholm eller Malmö att tvingas att inom kommunen sörja för de möjligheter till rekreation, bad, friluftsliv och annat som i dag grannkommuner inom 2, 3 eller 4 mils räjong mer eller mindre gratis håller dessa kommuners befolkning med? Det rör sig för de största städernas del sannolikt om miljardkostnader som de nu sluppit och som andra skattebetalare fått bära utan att erhålla mer än ett litet tillskott i form av garantiskatter och avgifter av olika slag. Det är detta problem, herr talman, som jag har velat aktualisera.

Det enda som enligt min mening skulle kunna betyda någonting är en fördelning av den kommunala inkomstskatten. Man har på andra håll i världen — i vårt grannland Danmark, har det sagts mig — med framgång försökt fördela den kommunala inkomstskatten mellan hemortskommun och sommarkommun. Jag vet att det finns kommuner i Bohuslän som om de tillfördes låt oss säga två tolftedelar av den kommunala inkomstskatten från de människor som sommarbor i kommunen skulle fördubbla sin kommunala inkomstskatt. Det är ju, dessvärre, från mina utgångspunkter, så att inkomsterna i Stockholm — i varje fall gäller detta de stockholmare som har råd att köpa och bygga sommarvillor på Bohusläns kust — ligger på en helt annan nivå än inkomsterna i Bohuslän, och två tolftedelar av en sådan kommunalskatt är i de flesta fall mer än tolv tolftedelar av en inhemsk ortbos kommunalskatt. Det finns kommuner där en så liten andel av den kommunala inkomstskatten skulle betyda mer än den kommunala inkomstskatt man i dag uppbär av den bofasta befolkningen. Jag kan, herr talman, inte förstå att det vore orimligt att försöka åstadkomma en sådan fördelning.

Enligt min mening är den frågan väl förtjänt att begrundas och utredas, och även om inte ens reservanterna har tagit upp problemet i hela dess vidd vill jag tro att man med en utredning sådan som den reservanterna rekommenderar skulle kunna komma denna fråga inpå livet. Därför, herr talman, ber jag att få instämma i herr Enarssons yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag undrar om inte herr Carlshamre lyssnade litet slarvigt till vad jag sade och kanske inte heller uppmärksamt har läst vare sig reservationen eller klämmen i sin egen motion när han säger att inte ens reservanterna har fattat vad han är ute efter. Herr Carlshamre föreslår i sin motion, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära »utredning och förslag angående fördelning mellan kommuner av kommunal inkomstskatt från skattskyldiga som har bostad i mer än en kommun». Jag sade i mitt anförande, att det även kan komma i fråga att kompensera glesbygdskommunerna för det inkomstbortfall de blir utsatta för på grund av den översiktliga planeringen och att de då kan markeras i planerna såsom lämpliga områden för fritidsändamål. I klämmen till vår reservation föreslår vi — och nu ber jag att herr Carlshamre lyssnar — att riksdagen i anledning av motionerna i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära »utredning och förslag angående fördelning mellan kommuner av kommunal inkomstskatt från skattskyldiga som har bostad i mer än en kommun». Jag tror, herr Carlshamre, att detta är tillräckligt för att man skall uppmärksamma problemet. Jag tyckte kanske att herr Carlsham re kom väl högt i sina önskningar och i sina skisser angående den framtida fördelningen. Jag vill litet mer försiktigt hålla mig på jorden innan vi vet vad detta kommer att innebära.
Herr talman! Jag är möjligen skyldig herr Enarsson en ursäkt, vilken i så fall skall förbehållslöst frambäras. Liksom jag i början av mitt föregående inlägg befarade att jag hade gjort mig skyldig till en stilistisk kippskoddhet befarar jag nu att jag är föremål för någonting som med en modern term brukar kallas professionell deformation. Jag är gammal journalist och är som sådan en sorts specialist på att läsa rubriker. När man läser rubriken över detta betänkande blir man liksom förhandsinställd på att det egentligen bara handlar om fördelningen av de direkta kostnaderna för vissa faciliteter som sommarkommunerna ställer till sina gästers förfogande. I den mån herr Enarsson och hans medreservanter har samma syfte som jag, att vidga problemet utöver detta, är jag självfallet, herr talman, endast tacksam.

Herr talman! Får jag be kammarens ledamöter att följa med mig i tankarna till Grisslehamn. Det är ett litet samhälle på 500 personer i en skärgårdskommun som heter Väddö och ligger några mil norr om Norrtälje. De 500 grisslehamnsborna ser i dag inte särskilt ljust på framtiden. Om ett par veckor läggs Kooperativa förbundets konservfabrik ner, och 40 anställda blir utan arbete. Man kan räkna med att omkring 150 personer av den lilla befolkningen i samhället blir direkt berörda. Hur skall det gå för dem?

Fritidsfolket ställer stora krav på sin fritidskommun då det gäller vägar, bryggor, gästhamnar, affärer, droskrörelse, renhållning o.s.v. Att allt detta kostar pengar står klart för var och en. Men det är inte rimligt att den fasta befolkningen skall subventionera fritidsmänniskornas nöjen och rekreation. I praktiken är det dock så. Att Väddö kommuns största industri — konservindustrin — medverkat till en bättre kommunal ekonomi är också klart. Men nu läggs den ned, och fritidsfolkets behov blir ännu svårare att tillfredsställa om en fjärdedel av befolkningen i samhället blir arbetslös. Detta är ett exempel, och jag kan peka på många fler liknande exempel i Stockholms län. Blidö är en annan skärgårdskommun vars service till fritidsfolket medför stora ekonomiska problem för kommunalmännen. Den fasta befolkningen omfattar cirka 800 personer. På sommaren växer invånarantalet till mellan 20 000 och 25 000 människor. Jag behöver nog inte här gå närmare in på vad detta innebär. Alla förstår säkert att blidöborna tycker det är märkligt att alla dessa tusentals människor inte helt och fullt får betala sin del av de ökande kostnaderna. Jag är medveten om att flera problem sammanhänger med lösandet av denna fråga. Den är komplicerad. Ett problem — som naturligtvis också måste undersökas — har framställts av en del fritidsmänniskor. På det hållet säger man att för att vara med om att betala mera i fritidskommunen måste man också få någon form av medbestämmanderätt i denna. Detta har naturligtvis väckt en hel del diskussion i berörda kommuner. Men ju mer man tänker över detta, desto mer förstår man att frågan om medbestämmanderätt i någon form måste lösas. Innan jag lämnar talarstolen vill jag bara framföra den förhoppningen — inte minst med tanke på herr Romanus inlägg — att de tio ledamöter av denna kammare som undertecknat denna fyrpartimotion med herr Nyström i Norrtälje som första namn stöder inte bara motionen utan framför allt den reservation som är fogad till betänkandet. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Wennerfors sade sig hoppas att vi, som undertecknat samma motion som herr Wennerfors, nu skall stödja reservationen. Att herr Wennerfors uttalar den förhoppningen hänger kanske samman med att han inte har följt denna debatt från början. Jag påpekade nämligen tidigare att det är omöjligt för några av undertecknarna att stödja reservationen, eftersom den förordar ett system som inte är genomtänkt och inte kommer att fungera särskilt väl om man försöker genomföra det. Herr Carlshamre sade i sitt inlägg — om jag inte hörde fel — att detta inte är något färdigt förslag, som man kan fatta beslut om i dag. Det var just den slutsatsen som jag själv har dragit. Men i reservationen föreslås faktiskt att riksdagen nu skall begära utredning och förslag angående fördelning av den kommunala inkomstskatten mellan hemkommun och fritidskommun. Det finns åtskilliga invändningar att rikta mot ett sådant tekniskt förfarande, även om man är anhängare av tanken att fritidskommunerna skall få en större del av sina kostnader täckta. Därför anvisar reservationen inte en framkomlig väg. Enligt min uppfattning får man i stället ta fasta på utskottets konstaterande att kommunernas nuvarande in täkter inte räcker, inte ens efter de höjda taxeringsvärdena, och att man därför förutsätter att frågan ägnas upp märksamhet. Detta får — vilket jag tidigare framhållit utan att bli motsagd — inte tolkas så att regeringen bara skall sitta och vara uppmärksam på frågan, utan den måste ju också göra något åt saken. Jag tror inte det vore lyckligt att nu låsa sig för den tekniska väg som reservanterna förordar. Förutom att den är ganska svårframkomlig rent praktiskt sett innebär den också att man undandrar de kommuner, där dessa människor bor i normala fall, kanske ganska stora skattetintäkter, utan att de kommunerna får några minskade kostnader. Om man bor en eller två månader på en skärgårdsö får ju ens hemkommun inte så förskräckligt mycket mindre kostnader för t.ex. skolväsen och barntillsyn. Dessa kostnader minskas ju inte genom sommarvistelsen. Det är i stället rimligt att de som har en sommarstuga betalar en extra avgift för de kostnader, som det för med sig för den kommun där sommarstugan är belägen. Därför kan jag för min del, och jag vet att det gäller också för flera av de andra motionärerna, inte stödja reservationen. Jag tror inte att det gagnar saken att driva fram en demonstration för den, en demonstration som förmodligen endast skulle stödjas av ett fåtal.

Herr talman! Även jag har den största förståelse för herr Romanus. Man finner nämligen, om man funderar litet över denna fråga, att den verkligen är besvärlig. Men när han säger att hemortskommunerna knappast får någon utgiftsminskning genom att sommarkommunerna tar på sig en del av servicen till sina sommarboende tror jag att han har fel. Vi har kanske litet svårt att föreställa oss vad detta innebär. Men om de s.k. sommarkommunerna inte stod till förfogande som rekreationsområden med badmöjligheter och annat skulle framför allt de stora städerna tvingas till investeringar och utgifter av en helt annan storleksordning än man i dag över huvud taget drömmer om. Jag håller mig fortfarande helst till Göteborg, eftersom jag vet så litet om Stockholm. Men jag frågar: Vad skulle Göteborgs stad ta sig till, om den skulle skaffa badoch rekreationsmöjligheter åt den halva miljon människor det gäller som nu flyr ut till landskommunerna på somrarna? Det är en utgift som staden hittills inte har haft, och i den neningen kan man säga, att det inte i något givet ögonblick inträffar en utgiftsminskning eller besparing. Men det är en utgift som staden skulle ha haft, om sommarkommunerna inte hade stått till förfogande. Det är därför jag finner det rimligt, att man på något sätt fördelar kostnaderna för dessa nyttigheter som vi allesammans efterfrågar och kräver att samhället skall ställa till vårt förfogande. Jag tycker nog som herr Wennerfors att så pass försiktigt som reservationen och dess hemställan är skriven kunde alla de motionärer som har haft ett intresse av att bättre än nu tillgodose sommarkommunernas intresse i dessa frågor stödja reservationen. Men jag förstår att det kan råda en viss tveksamhet, därför att det är en tekniskt mycket besvärlig fråga. Det är jag helt medveten om.
Herr talman! Man erkänner att det är en tekniskt besvärlig fråga, eller kanske t.o.m. en tveksam metod, som man ifrågasätter, nämligen att det skulle införas regler för en automatisk delning av kommunalskatten, som skulle bygga på fördelningen av boendetiden, hur nu den skall fastställas. Då frågar jag: Vad är det då för mening att skriva en reservation, som visst inte är försiktigt formulerad, utan där det klart och tydligt sägs att riksdagen skall beställa ett förslag som går ut på en sådan delning. Man begär inte bara en utredning utan också ett förslag enligt just den metoden. Det kan jag inte uppfatta som annat än en ganska misslyckad demonstrationspolitik.

Herr talman! Herr Carlshamre yttrade att det gäller en rimligare kostnadsfördelning, och enligt min mening är det detta vi måste eftersträva. Åtminstone för oss som bor i Stockholms län rör det sig om en mycket stor och besvärlig fråga, vilket herr Wennerfors påvisat med en rad exempel. Herr Romanus framhöll att han som motionär inte kan stödja reservationen, men reservanterna har ändå med anledning av den motion som herr Romanus, jag och många andra skrivit under begärt en utredning.

Herr Brandt sade att motionärernas önskemål i stort sett tillgodosetts genom utskottets skrivning. Jag har dock litet svårt att förstå detta eftersom det i slutet av utskottets utlåtande bara framhålles att det förutsättes att Kungl. Maj:t ägnar frågan särskild uppmärksamhet. Man kan ju hålla på att förutsätta så länge som helst utan att det händer någonting. Reservanterna vill att det verkligen skall ske någonting på detta område och önskar tillsätta en utredning som skall granska dessa problem. Jag tycker att utskottets skrivning är till intet förpliktande medan däremot reservanterna har ett förslag, och jag kommer att stödja detta.

Man gör visserligen detta med hänvisning även till den första motionen, men även om så sker frångås det motionsförslag som herrarna Wennerfors och Åkerlind varit med att förelägga riksdagen. De vill nu alltså binda riksdagen för en helt annan och tekniskt sett mer komplicerad lösning. Jag kan inte förstå hur den politiken kan betecknas som konsekvent. Herr Åkerlind sade vidare att utskottets skrivning är till intet förpliktande. Jag har, herr talman, försökt att göra den förpliktande, och hittills har ingen tillhörande utskottsmajoriteten haft något att invända. Jag tyckte att det kunde vara värdefullt för kommunerna i fråga, att det blir ett förpliktande uttalande från riksdagens sida. Om herrarna nu vill att det, som sannolikt blir ma joritetsbeslut, absolut inte skall vara förpliktande, beklagar jag detta. Det tror jag att också befolkningen i de berörda kommunerna gör.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 8 behandlas motioner om rätt till avdrag vid beskattningen för periodiskt understöd till studerande och en del andra frågor. Jag skall här i all korthet beröra punkten B 2, som gäller frågan om rätt till avdrag för kostnader i samband med vidareutbildning. De människor det här gäller är sådana som redan är ute i förvärvslivet men känner behov av ett ökat mått av kunskaper för att trygga sin anställning, kunskaper som de inte kan skaffa sig ute på det praktiska fältet. Man satsar ju numera kraftigt på utbildning i olika former. Beträffande den skattemässiga sidan har praxis blivit att tolka bestämmelserna så, att visst avdrag, beräknat på skäligt sätt, medges för sådana kostnader som vederbörande får vidkännas för att fortbilda sig i sitt yrke. Till en vuxen person som önskar tillägna sig högre utbildning men som kanske inte har möjlighet att göra detta annat än genom att söka till en utbildningsanstalt utgår studiemedel, såsom påpekas i betänkandet, upp till för närvarande 40 års ålder. Många vuxna är emellertid bundna av sitt arbete och måste skaffa sig en utbildning på kvällarna eller på annat sätt, och i samband härmed uppstår som regel en del kostnader. Vi reservanter menar att det, med hänsyn till att det inte råder något som helst tvivel om att den stegrade inkomst, som vederbörande kanske erhåller sedan han förbättrat sina kunskaper, skall beskattas, är skäligt, att den skattskyldige under studietiden får åtnjuta avdrag till ett rimligt belopp för sina utbildningskostnader. Förbättringen av hans utbildning är till fördel både för bonom själv och inte minst för samhället. Det är ett mycket lovvärt initiativ av en person i vuxen ålder att på egen hand påbörja studier och förbättra sina kunskaper. En sådan utveckling bör främjas på det sätt som är möjligt. Herr talman! Andra talare kommer att beröra övriga delar av betänkandet, och jag inskränker mig därför med denna korta motivering till att yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! I det utskottsbetänkande som nu behandlas berörs flera motioner om avdragsrätten för periodiskt understöd till studerande vid beskaitningen. Med nuvarande bestämmelser har en skattskyldig rätt till avdrag vid beskattningen för periodiskt understöd till barn som försörjer sig självt under förutsättning att det inte tillhör föräldrarnas hushåll. Avdragsrätt gäller under samma förutsättning understöd till barn som inte arbetar. Bedriver barnet däremot studier, bortfaller avdragsrätten. Vi anser inom centerpartiet att detta är felaktigt. Periodiskt understöd till icke hemmavarande barn som studerar bör vid taxeringen behandlas på ett likvärdigt sätt. Det är också angeläget att avdragsreglerna får en utformning som så litet som möjligt påverkar olika inkomstgruppers möjligheter att lämna stöd. Särskilt när det gäller stöd till barnens utbildning bör det vara angeläget att stödet blir likvärdigt för olika grupper. Vi har därför i motion II: 777 föreslagit att skatteförmån i proportion till undersstödsbeloppet garanteras genom avdrag direkt på den slutliga skatten. I en annan motion, II: 308, ställs krav på en begränsning av rätten till avdrag för periodiskt understöd. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till detta yrkande. I den vid betänkandet fogade reservationen av herr Gösta Jacobsson m.fl. uttalas bla. att en avdragsrätt, som i princip varken är maximerad eller ändamålsbetingad, kan inbjuda till missbruk. Vi anser att man inte onödigtvis bör ställa hinder i vägen för utgivande av periodiska understöd men att man bör spärra möjligheterna till uppenbara missbruk av avdragsrätten. ning angående möjligheterna att begränsa rätten till avdrag för periodiskt understöd.

Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen av herr Gösta Jacobsson m.fl.
Herr talman! Den fråga som hemställan under Ii reservationen av herr Gösta Jacobsson m.fl. hänför sig till är i verklig mening en gammal bekant här i riksdagen. Sedan mer än två decennier har beslut fattats av riksdagen vilka inneburit att man med olika grad av intensitet begärt förändring av reglerna för avdrag för periodiskt understöd. Kritiken mot de gällande bestämmelserna har varit av olika slag. Men en form av kritik som ofta återkommit är just detta, som här redan berörts, att det görs en skillnad beträffande avdrag för understöd i de fall då barn använder sina pengar på ett meningsfyllt sätt — t.ex. för studier — och i de fall då barn använder pengarna kanske bara för att rumla. Man har framhållit att det ju inte finns någon rimlig anledning att på övrigas bekostnad favorisera dem som använder pengarna på ett icke meningsfyllt sätt. Denna egendomliga uppdelning kvarstår. Därvidlag har det inte inträffat någon förändring, även om det blivit förändringar när det gäller studieunderstöd — på den sidan har det ju över huvud taget skett en ökad satsning. Det är därför motiverat att verkligen göra en Översyn av bestämmelserna. Och man bör inte bara vara uppmärksam på dessa frågor i fortsättningen utan någon gång också förverkliga de önskemål som riksdagen vid flera tillfällen uttalat. Självfallet bör allt göras för att stävja missbruk av avdragsrätten, när sådant förekommer, och det är därför riktigt att en förutsättningslös utredning tar sikte även på den sidan av saken. Men det är viktigt att stryka under att det skall vara en förutsättningslös utredning — det är på den punkten uppfattningarna skiljer sig mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Utskottsmajoriteten vill ha en utredning vars syfte skall vara bestämt från början, men det är väl inte på det sättet vi brukar bedriva utredningar, i varje fall inte om de skall ge något vettigt resultat. Hemställan under II i reservationen gäller en ny fråga, nämligen avdragsrätt för kostnader i samband med vidareutbildning eller fortbildning. Det är enligt min mening en synnerligen angelägen fråga, framför allt därför att situationen på arbetsmarknaden nu är så förändrad. Gällande bestämmelser tilllämpas fortfarande så, att avdrag för kostnader medges när det gäller vidareutbildning eller fortbildning i och för tjänsten. Man frågar sig då: Vad är egentligen detta med utbildningskostnader i och för tjänsten? Det visar sig att i de fall där den som fortbildar sig har full lön under tiden föreligger också möjlighet till avdrag för kostnaderna. Den som inte har full lön, ingen lön alls eller endast begränsat bidrag kan däremot inte få avdrag för kostnaderna. Man skulle i rimlighetens namn i stället kunna tycka att den senare hade större anspråk på avdrag för sina kostnader än den som redan hade fått en full lön. I många fall är det helt jämförbara situationer. Låt mig ta ett exempel från ett mycket stort arbetsfält där den här frågan har varit särskilt aktuell under de se naste åren. Jag tänker på den stora grupp av lärare som man mycket väl kan räkna såsom arbetslös, därför att dessa lärare inte längre har haft möjlighet att få arbete av samma art som de tidigare har haft. Det har varit ett livsvillkor för dessa enskilda människors del att skaffa sig ytterligare utbildning för att över huvud taget ha en fortsatt utkomst på den plats där de lever. Men det har också varit ett livsvillkor för samhällets del att dessa människor har kostat på sig den vidare utbildningen, ty det har varit en förutsättning för genomförandet av den grundskolereform som varit beslutad sedan ett antal år tillbaka. Har dessa människor utbildat sig i och för tjänsten? I varje fall har det inte tolkats på det sättet, utan de har inte fått rätt att göra avdrag för de kostnader, som varit förenade med utbildningen, just på grund av att de inte fått full lön under denna utbildning. Detta är ett orimligt förhållande, och det finns all anledning att göra en verklig genomlysning av den här problematiken. Man bör göra detta mot bakgrunden att situationen på arbetsmarknaden i dag inte är densamma som den var när dessa bestämmelser en gång skrevs och började tillämpas. Det kanske inte längre är möjligt att använda sig av den här gränsdragningen »i och för tjänsten» som man gjort tidigare, utan det finns säkert anledning till ett nytänkande på detta område liksom det finns på så många andra områden av vårt skattefält. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Det här är egentligen en följetong, men kanske vi nu slipper ifrån den ett tag. Utskottet är nämligen enigt om att vi skall hemställa om en utredning. Men det vore inte likt bevillningsutskottet om vi där skulle va ra helt eniga. Utskoitsmajoriteten vill ha en utredning som — såsom fru Nettelbrandt redan har sagt — syftar till att begränsa rätten till avdrag för periodiskt understöd, medan de borgerliga reservanterna vill ha en mera förutsättningslös utredning, om jag så får uttrycka mig. De vill nämligen ha den gamla rätten kvar men med en justering så att man får en mera likformig behandling i skattehänseende. Därtill vill man ha spärrar så att uppenbara missbruk av avdragsrätten förhindras. Man har nämligen vid tidigare diskussioner fått så många belägg för att detta förekommer. Från utskottsmajoritetens sida har vi alltid framfört kritik mot dessa avdragsbestämmelser. Själv har jag gjort det många gånger från denna talarstol. Bestämmelserna har också utsatts för mycken kritik från annat håll. Genom avdraget, har man sagt, uppnås skattelindring även i åtskilliga fall där sådan inte alls är påkallad. Med hänsyn till progressionen i den statliga beskattningen blir skattelättnaden störst i högre inkomstskikt, trots att nedsättningen av skatteförmågan till följd av avdraget uppenbarligen torde vara minst i dessa inkomstskikt. Vidare har man framhållit att bestämmelserna i sin nuvarande utformning kan utnyttjas i rena kapitalöverflyttningar mellan varandra närstående skattskyldiga. Som framgår av den statistik som sammanställts av riksrevisionsverket och som återges i betänkandet och vilken jag tar mig friheten att något återge för att få in den i protokollet, uppgick vid 1968 års taxering antalet avdrag för periodiskt understöd till cirka 150 000 och det avdragna beloppet till 343 miljoner kronor. Vad som är mer intressant i detta sammanhang är de stora variationerna i understödets storlek. Av samtliga dessa 150000 understöd låg nämligen 20.000 över 2000 kronor och 13 000 över 5 000 kronor. Det framgår vidare av nämnda statistik att det förelegat ett klart samband mellan storleken av yrkat avdrag och inkomstens storlek. För en ensamstående ogift skattskyldig med en beskattningsbar inkomst på mellan 12 500 och 15 000 kronor uppgick avdraget till i genomsnitt 150 kronor, men för samma kategori inkomsttagare i inkomstskiktet 50 000—60 000 kronor utgjorde understödet över 2 000 kronor och i inkomstskiktet mellan 200 000 och 300 000 kronor närmare 16 000 kronor.

Då går det lätt att vara generös. Därtill kommer skatteflykten genom bestämmelserna. Därvidlag ber jag att få hänvisa till herr Sjöholm, som år 1966 ville diskutera denna fråga med mig. Jag undvek det och förklarade att jag hade diskuterat den varje riksdag 1 ett tiotal år och att det kunde räcka; i stället kunde han läsa vad jag sagt tidigare. Det intressanta i herr Sjöholms anförande var emellertid att han talade med erfarenhet av en tjuguårig verksamhet som <taxeringsnämndsordförande. Vad sade då herr Sjöholm? Jo, känner man en person i S:t Moritz eller i Garmisch-Partenkirchen kan man göra avdrag för understöd till denne med exempelvis 10 000 kronor, och sedan reser man ned och har en fin semester för dessa pengar. Systemet tilllämpas, sade herr Sjöholm; den erfarenheten hade han gjort som taxeringsnämndsordförande. Det är att lägga märke till att de pengar som man ger till utlandet — det är många understöd som går dit — blir det ingen kontroll över, och de beskattas inte i Sverige. Annars är ju avsikten att om givaren gör avdrag för ett understöd skall mottagaren skatta, ifall han har en beskattningsbar inkomst. Det förekommer alltså inte i sådana fall. Herr Sjöholm deklarerade vidare — och på den punkten var vi helt ense — att han rent allmänt ansåg att avdrag för periodiskt understöd är tämligen olämpliga utom då det av domstol utdömts ett underhållsbidrag till frånskild make. Jag kan som sagt helt instämma med herr Sjöholm. Utöver de argument jag tidigare har åberopat mot denna avdragsrätt vill jag erinra om lagstiftningen om studiehjälp och studiemedel, som är synnerligen förmånlig när det gäller såväl behovsprövningen som storleken av de belopp som utgår och även när det gäller principerna för återbetalning av lånen. Detta är, menar vi inom utskottet, rätta vägen att hjälpa de studerande. Det kan inte vara rimligt att jämsides med denna hjälp — som kostar staten miljarder och som nu ökar med ännu en miljard till studerande och till forskning — tillåta denna ofta okontrollerbara understödsverksamhet med avdrag på skatten. Det skulle otvivelaktigt komma att medföra högst betydande skattebortfall för staten och dessutom verka orättvist.

I varje fall finns det knappast någon anledning att nu gå med på att avdrag skall få göras vid beskattningen för understöd som ges till levnadskostnader åt annan person — levnadskostnader är ju i princip inte avdragsgilla enligt vår skattelagstiftning. I den mån man vill ge understöd får man naturligtvis göra det, men man skall inte ha rätt att göra avdrag härför. Nu transfererar vi — det kanske kan vara skäl att erinra därom — 20 procent av bruttonationalprodukten; 1964 transfererade vi 12 procent av bruttonationalprodukten. Vi transfererar alltså inte i takt med ökningen av bruttonationalprodukten utan i ökad acceleration. Det är ett exempel på utvecklingen av hjälpen på alla dessa områden där man nu så varmt talar för rätten att göra avdrag för understöd. Jag vill, herr talman, klart och tydligt deklarera att det är utskottets bestämda uppfattning att denna avdragsrätt skall bort. Jag vill kraftigt understryka att vi är helt eniga därom. Egentligen skulle vi ha hemställt, att Kungl. Maj:t lade fram en proposition om att avdragsrätten toges bort, med undantag för de underhållsbidrag som utdöms av domstolar. Vi har emellertid lugnat ner oss och nöjt oss med att den här gången hemställa om en utredning men skrivit att möjligheterna att åstadkomma en begränsning av avdragsrätten bör undersökas. I ett motionspar yrkas att kostnader i samband med vidareutbildning skall vara avdragsgilla vid beskattningen. Det är en fråga som rymmer många och svåra problem, säger även reservanterna som helt enkelt inte vågar tillstyrka motionerna utan föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att dessa ting skall ses Över. Utskottsmajoriteten hänvisar till att studiemedel för närvarande kan utgå till och med den termin då den studerande fyller 40 år — ja, om särskilda skäl föreligger ännu längre.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

Herr talman! Herr Brandt sade att när man tillämpar avdragsreglerna blir skattelättnaden störst i de högre inkomstskikten. Ja, så fungerar det i ett skattesystem med starkt progressiva inslag, som herr Brandt och hans partivänner har satt sin stämpel på. Det är en annan sida av det progressiva skattesystemet; det kommer man aldrig ifrån. Herr Brandt sade vidare att den lindringen i beskattningen skulle tillkomma människor som redan förut har det bra. Men herr Brandt glömde att tillägga, att mottagaren av det periodiska understödet i sin tur skall ta upp beloppet till beskattning, och har han det bra, blir marginalskatten på beloppet ganska Ög. Herr Brandt påpekade att avdragsrätten i en del fall missbrukas. Jag vill ingalunda bestrida att så är fallet. Detta är också anledningen till att man i reservationen begär att utredningen särskilt skall undersöka de fallen och försöka åstadkomma spärrar. Jag tror inte att någon av reservanterna önskar att dessa förhållanden skall bestå. Herr Brandt sade också, att frågan om vidareutbildning rymmer många problem och att inte ens reservanterna vågar tillstyrka motionen i den frågan. Det finns nu ingen möjlighet att göra det utan att frågan om gränsdragningen först har utretts. Det är emellertid en synnerligen angelägen fråga som tagits upp i motionen. När herr Brandt och utskottsmajoriteten hänvisar till att studiemedel kan utgå ända upp till 40 års ålder och att detta skulle vara en lösning på det problem som motionärerna tagit upp, visar det bara att herr Brandt och utskottsmajoriteten inte riktigt fattar vad det är fråga om. Herr Brandt sade att dessa kostnader redan är avdragsgilla. Det finns här, som jag tidigare sagt, ett oerhört stort material — bl.a. utslag från högsta instans — som visar vilken oklarhet det råder i tilllämpningen och hur många det är som saknar avdragsrätt. Detta gäller ofta personer som borde ha rätt till ännu större avdrag än som nu tillkommer vissa kategorier. För dessa människor är det ingalunda någon lösning, att studiemedel utgår upp till 40 års ålder; många av dessa personer — kanske de allra flesta — är över 40 år när de börjar denna vidareutbildning.

Herr talman! Det mesta som behöver sägas i denna debatt har egentligen redan sagts av herr Brandt. Men låt mig ändå som motionär få göra en kort sammanfattning av de allvarliga invändningar som kan riktas mot rätten till avdrag för periodiskt understöd. För det första har dessa avdrag liksom alla andra avdrag vid taxeringen den effekten, att de systematiskt gynnar höginkomsttagarna; skattesubventionen blir som bekant större ju högre givarens inkomst är. För det andra föreskriver skattelagstiftningen varken behovsprövning eller maximering av avdragsbeloppens storlek. Man kan alltså utan vidare få igenom ett avdrag för periodiskt understöd till en eller flera mottagare i Sverige eller i utlandet på exempelvis 375 000 kronor; detta belopp finns för övrigt belagt i riksrevisionsverkets statistik över 1968 års taxering. För det tredje är taxeringsmyndigheternas möjligheter att kontrollera, att avdragsrät ten inte används för ren skatteflykt, i praktiken så gott som obefintliga. Det är mot bakgrunden av dessa invändningar intressant att studera den borgerliga reservationen mot utskottets hemställan med anledning av motionen angående inskränkningar i rätten till avdrag för periodiskt understöd. Under flera år har man från borgerligt håll i motioner begärt rätt till avdrag för periodiskt understöd till studerande. Motiveringen härför har varit att det inte kan vara rimligt med rätt till avdrag för understöd till personer som går och driver och ingenting gör, samtidigt som understöd till studenter inte är avdragsgillt för givaren. Vi har från socialdemokratiskt håll avvisat tanken på en sådan utvidgning av avdragsrätten, och vi har gjort det med hänvisning bl.a. till de stora utgifter som de studiesociala reformerna re; dan nu medför för statskassan. Mot detta har de borgerliga partiernas företrädare då invänt att det är viktigt att anlägga ett principiellt synsätt på hela denna fråga; d. v. s. att skall vissa typer av periodiskt understöd medges avdragsrätt så bör denna gälla generellt. När nu de socialdemokratiska ledamöterna i bevillningsutskottet i år ställt sig bakom kravet på en utredning som syftar till väsentliga inskränkningar i gällande avdragsrätt för periodiskt understöd, är man tyvärr från borgerligt håll inte längre intresserad av de s.k. rättvisesynpunkter som man tidigare anfört i denna fråga. Vi kan alltså utan vidare konstatera att kritiken från de borgerliga partierna mot gällande regler för avdragsrätt enbart haft till syfte att ge en principiellt tvivelaktig skattemässig avdragsrätt en allt vidare till lämpning. Reservanterna i utskottet rycker nu i stället ut till försvar för avdragsrätten och därmed till försvar för alla de betänkliga konsekvenser som denna har ur jämlikhetssynpunkt, och man gör det med utgångspunkten att avdragsrätten är motiverad därför att utbetalningen av periodiskt understöd minskar givarens skatteförmåga. Till detta skall bara sägas att periodiskt understöd är ett sätt att disponera sina inkomster, ett sätt som man frivilligt väljer. Jag har den bestämda uppfattningen att något skatteavdrag över huvud taget inte borde komma i fråga i dessa fall i dagens samhälle, om det inte rör sig om utdömt skadestånd, utdömt underhåll eller något liknande. Folkpartiet och centerpartiet var ju på sin tid med om att bekämpa högerns förslag om barnavdrag. Man kan väl säga att avdragsrätten för periodiskt understöd i princip har samma verkningar som det sönderkritiserade högerförslaget. Det är därför förvånande att man nu så energiskt kämpar mot inskränkningar i avdragsrätten och för en utvidgning av denna till nya områden. Om man vill, kan man också säga att frågan om avdragsrätt för periodiskt understöd på sitt sätt klarlägger den ideologiska skiljelinje som går mellan socialdemokratin och borgerligheten i jämlikhetsfrågorna. Vi har den principiella uppfattningen att det ekonomiska stödet till en person som är i behov av hjälp inte skall vara beroende av om vederbörande har den goda turen att vara bekant med någon privat givare som kan göra stora skatteavdrag. De betydande belopp som nu rinner bort i form av skattesubventioner, främst till höginkomsttagare som yrkar avdrag för ändamål som många gånger inte kan överblickas, bör i stället användas för ett direkt statligt stöd, inriktat på områden där detta stöd främst behövs. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den syn som kommer till uttryck i motionerna I:709 och 11:801 och som även herr Enarsson och fru Nettelbrandt har givit uttryck åt, om avdragsrätt för kostnaden för vida reutbildning, tycker jag är en begränsad och snäv syn på de viktiga frågor som vuxenutbildningen ändå utgör. Motionerna innehåller dessutom felaktigheter. Där står t.ex. att den som ägnar sig åt vuxenutbildning i någon form — om man nämner t.ex. kvällsgymnasiestudier — helt får betala kostnaderna själv. Det förhåller sig inte alls på det sättet. I synnerhet sedan vi fick den nyligen beslutade reformen om vuxenutbildning i kommunal regi kan man utnyttja den kommunala vuxenutbildningen, som helt betalas av samhället. Däremot har motionärerna rätt i att det mest är tjänstemän som ägnar sig åt denna utbildning, helt enkelt av det skälet att de i olika avseenden — ekonomiskt och med hänsyn till tidigare utbildning är så gynnade att det i första hand är de som kan tillgodogöra sig reformen. De problem som vi har i dag beträffande vuxenutbildningen gäller i själva verket helt andra grupper, människor som i stor utsträckning står utanför den kommunala utbildningen. De grupperna, som deltar i vuxenutbildningen t.ex. i bildningsförbundens regi, får bära en betydligt större del av kostnaderna själva. Det må i och för sig vara de borgerliga ledamöterna obetaget att i sådana här sammanhang i första hand uppmärksamma sådana grupper som redan är gynnade, men skall vi få en lösning av vuxenutbildningsproblemen måste vi angripa dem på ett helt annat sätt än motionärerna och fru Nettelbrandt och herr Enarsson här har gjort sig till tolk för. Då måste vi t.ex. få en studiesocial reform som verkligen kan ge vuxna samma möjligheter som ungdomen. En utredning, som har tillkallats av utbildningsministern, arbetar med de här frågorna, och vi har i själva verket redan fått ett första förslag till förbättring av de vuxnas studiesociala förmåner. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag blev apostroferad av herr Brandt, som läste upp ett långt stycke av vad jag sade i fjol. Det är en metod som jag kan rekommendera honom — hans anföranden kunde ibland vinna på att han tillämpade den. Det är alldeles riktigt som herr Brandt säger, att jag har varit skeptiskt inställd till periodiska understöd och fortfarande är det, därför att reglerna bidrar, inte så mycket kanske till skattefusk, men i stor utsträckning till skatteflykt. Jag har i min verksamhet sett många exempel på det, och herr Brandt har redan nämnt detta om Garmisch Partenkirchen. Om man medger alltför många avdrag, urholkas hela skattesystemet. Bättre är att inte ha så många avdrag — då kanske man i stället kan sänka skatten för alla. Det är emellertid ett befängt tänkande, att reglerna är orättvisa därför att de gynnar den som har större inkomst mer än den som har lägre inkomst. Sådant är hela skattesystemet. Enda sättet att komma ifrån den effekten är att ändra progressionen. Fru Nettelbrandt har rätt i att det ligger i själva skattesystemet, att den som har högre inkomst och betalar högre skatt tjänar mer på ett avdrag. Det är självklart. Felet är naturligtvis att bara de som har stora inkomster kan göra dessa avdrag. Att de sedan tjänar på det kommer vi inte ifrån. Jag håller alltså med herr Brandt och övriga som säger att det egentligen bara är stora inkomsttagare som kan göra dessa avdrag. Det är heller ingen hemlighet att man ibland bara gör avdraget på blanketten men aldrig betalar ut pengarna och sedan betalar skatten för den lägre inkomsttagaren. Så får det inte gå till. På sätt och vis kan jag hålla med motionärerna om att vi, därest vi skall ha kvar det generösa avdraget för periodiskt understöd, bör medge det även för studier. Som fru Nettelbrandt säger är det orimligt att den som har en son eller dotter som studerar i Lund och kan visa att vederbörande bara slår dank, spelar kort och lever rullan får avdrag, medan den vars son eller dotter bevistar föreläsningar vid universitet inte får avdrag. Jag menar att rätten till avdrag för periodiskt understöd måste begränsas. Det har gått till alltför vilt, och det är inte riktigt. Skattesystemet urholkas som sagt så småningom, om man medger alltför generösa avdrag inom alla möjliga områden. Eftersom man ju bör rösta efter övertygelse, tänker jag stödja utskottets förslag i det här fallet.

Herr talman! Det finns inte stor anledning att som fru Dahl gjorde ta upp vuxenutbildningsfrågorna i denna debatt, som ju inte riktigt handlar om de problemen. Men jag vill ändå passa på att uttrycka min stora tillfredsställelse över att man steg för steg är i färd med att genomföra det vuxenutbildningsprogram som vi från vår sida sedan ett antal år har arbetat för. Så långt är utvecklingen tillfredsställande. Dock kvarstår det förhållandet att fru Dahl uppenbarligen inte heller — liksom utskottsmajoriteten — har uppfattat vad frågan under punkten B 2 egentligen innebär. Jag vill gärna hålla henne räkning för om hon inte har gått igenom det omfattande rättsfallsmaterial som finns i detta sammanhang och som klart visar vilka uppenbara skillnader man gör mellan den ena och den andra kategorin. Problemen med dessa skillnader kommer inte heller att kunna lösas med det vuxenutbildningsprogram som är realiserbart inom den närmaste framtiden. Problemen kvarstår alltjämt. Till sist vill jag kommentera uppgiften i herr Petterssons i Lund anförande att det föreligger en klar ideologisk skiljelinje i den här frågan mellan socialdemokraterna och de borgerliga. Det är väl ändå så att vi i riksdagen vid ett flertal tillfällen sedan mer än två decennier har varit överens om kravet på en genomlysning och en förändring av avdragsrätten. Om man då som herr Pettersson drar slutsatsen om en ideologisk skiljelinje, då är det bara att konstatera att socialdemokraterna i så fall har bytt ideologi på den här punkten. Men jag trodde inte att man skulle dra en sådan slutsats.

Herr talman! Jag kan försäkra fru Nettelbrandt, att det vuxenutbildningsprogram vi är i färd med att genomföra är vårt eget och sannerligen inget borgerligt eller folkpartistiskt program. Jag skall inte tvista med fru Nettelbrandt om jag förstått innebörden av motionerna eller inte. Jag kan i alla fall säga att jag förstår att problemen för de vuxenstuderande löser man inte med så här begränsade reformer. Jag tror att ytterst få av dem som verkligen behöver vuxenutbildning i dag skulle ha någon nytta av de begränsade och orättvisa förmåner som en avdragsrätt på det här området skulle innebära.
Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till den fortsatta debatten och konstaterar att vi har fått höra åtskilliga nya tongångar i kammaren efter fjolårets val. Jag måste säga att jag känner mig en aning beklämd. Man talar här om =<:borgerlighetens ideologiska syn o.s.v. Man framställer hela det system med periodiskt understöd som har funnits i 1928 års kommunalskattelag som något skumt och att det är skumma personer som både ger och tar emot sådana understöd tycks man vilja ge ett intryck av. Men denna möjlighet, som alltså har funnits under många år, har varit till oerhört stor hjälp i vårt samhälle. Den har berättigande även i dag i mer än ett fall. Man måste fråga sig om det är rätt att stämpla nästan alla som utnyttjar denna möjlighet som varande mindre laglydiga medborgare bara därför att en liten del av dessa personer gör sig skyldig till lagöverträdelser och brottsliga gärningar. Detta berättigar ju ändå inte att sätta denna fula stämpel på alla som begagnar sig av sin rätt att ge ett bidrag. Jämlikhetsfrågorna togs också upp i det här sammanhanget. Hur är det nu med dem? Här tycks man vilja sopa bort allt vad släktgemenskap och känsla för hem och familj har att betyda. Det förekommer i dag mer än ett fall där en givare har en släkting som av ena eller andra orsaken har bekymmer och besvär. Vill denne givare av sitt goda hjärta ge sin släkting ett handtag till en något drägligare tillvaro skall han väl inte förvägras detta. Hans skatteförmåga blir härigenom lägre, han tar ju pengarna ur sin portmonnä utan att få någon täckning för dem. Det har ansetts rimligt att sådan form av utgivande av bidrag bör slå igenom i hans skatteförmåga. Jag reagerar starkt mot det tal som har förts här i afton som innebär, att allt detta skulle vara en skum verksamhet. Jag noterade att inte minst herr Pettersson i Lunc ville göra gällande, att nästan hela bidragsverksamheten var av den arter att den bara innebar att man gynnade de höga inkomsttagarna. Men den som ger ut pengarna gynnas väl inte i och för sig. Han får avdrag för de pengar han tar ur sin portmonnä. Att sedan systemet är sådant att han kan få mer avdrag i kronor räknat är i och för sig inte vårt fel. Vi vill för övrigt ha bort översta toppen av progressiviteten. Det måste vara rim och reson i detta. Här glöms också bort en sak: periodiskt understöd — det ligger i namnet — skall vara periodiskt. Det går inte att ta en gång ur plånboken och sedan få avdrag. Det strider mot bestämmelserna.
Det är ju progressionen som inverkar och får sådana konsekvenser också när man gör avdrag. Det lät nästan som om jag hade genomfört denna progression och helt bar ansvar för den. Menar fru Nettelbrandt att vi skall ta bort progressionen? Den har ju en gång i världen genomförts av borgerliga regeringar såväl som förmögenhetsskatten. De ansåg att det var riktigt att göra det. Jag tror inte vi är mogna att slopa den. Men det är klart att det får de konsekvenserna, såsom även herr Sjöholm sade, att om man medger avdrag på alla möjliga områden tjänar man mer på avdraget ju högre progression man har. Det är jag också helt medveten om. Om det gäller en stor inkomsttagare, för vilken progressionen är 70 å 80 procent, och han ger till en som har 25 å 35 procents marginalskatt, alltså givarens marginalskatt är 70 å 80 procent och mottagarens 25 å 35 procent, så blir det mindre skatt till staten. Vem betalar det? Det betalar herr Sjöholm och fru Nettelbrandt och jag och andra. Det finns ingen som trollar fram pengarna, utan det går till på det sättet. Det är inte så trevligt. Men nu säger herr Enarsson, att man skall mäta känslan för sina anhöriga i form av understödens storlek, därför att det är väl klart att den som kastar ut 16 000 har en starkare känsla för en anhörig än en fattig arbetare som inte har råd med mer än 150 kronor om året. Då måste ju hans känsla för anhöriga vara så mycket svagare! Sitter då känslan för de anhöriga uteslutande i skattebefrielsen för ett understöd? Kan man inte ge bidrag ändå, särskilt om man har stora inkomster? Nej, hur ni än trollar och vrider och vänder på det här, finns det inte bara ett argument mot detta förslag, utan man kan rada upp många, och det har utredningar gjort, och det har skatteexperter utanför detta hus gjort. Herr Sjöholm som ju är taxeringsnämndsordförande och varit det i tjugo år är alldeles ense med mig om det här: Bort med hela rasket, säger herr Sjöholm. Jag kan till min stora glädje förena mig med honom till herr Enarssons stora förskräckelse. Jag hoppas att det är flera som har kommit underfund med att vi inte längre kan hålla på med detta, vilket inte, herr Enarsson, innebär, att vi betraktar alla som skojare som ger understöd eller som mottar understöd. Vi skall göra det därför att vi anser att det har konsekvenser i skattesystemet som inte är trevliga och att det inte längre behövs. Det behövs inte längre: vi ger genom socialhjälp och vi skapar pensioner och studiehjälp och hjälper människorna på andra sätt. Om det är någon, herr Enarsson eller någon annan, som vill hjälpa en anhörig, så kan han göra det utan att komma traskande och vilja ha skatteavdrag för det med några kronor. På alla områden yrkar man skatteavdrag. Det blir snart ingen skatt kvar, om vi skulle bifalla alla motioner. Nej, herr talman, jag har kommit med ett bra förslag, nämligen att man skall avskaffa avdragsrätt för periodiskt understöd och det vidhåller jag.
Herr talman! Jag tror att herr Enarsson kände sig illa berörd av en del av vad jag sade och därför skall jag säga några ord ytterligare. Jag tror inte att skattemoralen är riktigt den som herr Enarsson föreställer sig — den är nog betydligt sämre. Om 4 eller 6 miljarder kronor årligen skattefuskas bort har vi ingen särskilt högt stående skattemoral. Jag sade emellertid inte att det rör sig om skattefusk utan talade om skatteflykt. Det är brottsligt att skattefuska men ingalunda att fly från skatten. Herr Enarsson sade att man dock tar pengarna från portmonnän, och det gör man kanske om man har en sådan, eller också tar man dem ur plånboken. Så gör man emellertid också när det gäller mycket annat. Om man vill resa till Mallorca tar man också pengarna ur plånboken men det får ju inte göras något avdrag fördenskull. Detta är alltså inget skäl för att man skall medge avdrag. Vidare menade herr Enarsson att man ger av sitt goda hjärta och det är vackert, men man kan ju tänka sig att man har så gott hjärta att man ger, även om man inte får göra avdrag i sin deklaration.

Herr talman! Nej, herr Brandt, jag menar verkligen inte att man skall ta bort progressionen, även om jag tycker att den i många hänseenden är i behov av hyfsning. Men jag anser att man får lov att ta konsekvenserna i alla avseenden av ett system som man själv bestämt sig för — och det är det som socialdemokraterna inte vill göra. Man kan efter att ha lyssnat till herr Brandt fråga sig, varför man över huvud taget behöver göra någon utredning, som föreslagits av utskottsmajoriteten, eftersom man ändå är på det klara med att avdragsrätten skall tas bort. Det hade väl varit mycket enklare att utskottet med en gång skrivit en ny lagtext där avdragsrätten inte finns med. Herr talman! Det är en fråga som det är angeläget att klara av, nämligen om fru Dahl och övriga som deltagit i debatten verkligen menar att man skall ta bort all tidigare avdragsrätt, t.ex. då det gäller tjänsten. Är det meningen att alla de grupper som i dag får fortbilda sig i tjänsten och som icke är berörda av dagens eller eventuellt kommande vuxenutbildningsprogram inte skall få ha kvar avdragsrätten? Och är det meningen att den mycket begränsade avdragsrätt som i dag ändå medges för de grupper som inte kan göra de mer generösa avdragen på grund av tjänst också skall tas bort? Jag tror att stora kategorier anställda har ett synnerligen stort intresse av att få svar på just dessa frågor. Vill socialdemokraterna ta bort all denna avdragsrätt? De här människorna är mycket bekymrade därför att de inte har fått rätt till större avdrag, och jag vet av erfarenhet att det finns stora grupper, bl.a. på lärarsidan som jag tidigare talat om, som verkligen kämpar med höga kostnader för både sin egen existens och realiserandet av den grundskolereform som vi inte klarat, om de inte tagit på sig vidareutbildningskostnaderna. De är intresserade av att få göra större avdrag. Kan jag få ett svar på frågan om man i stället önskar reducera den rätt till små avdrag som redan finns?
Herr talman! Det faktum att jag försökt föra in ett ideologiskt moment i den här debatten och pekat på de grundläggande skillnader som finns mellan socialdemokratin och borgerligheten har berört de borgerliga talarna illa. Men hela debatten och det förhållandet att det föreligger en särskild borgerlig reservation visar ändå att det finns fundamentala åsiktsskillnader i denna fråga. Det är en sak att vi på båda håll är ense om att grova missbruk av den periodiska avdragsrätten skall bort — därom är väl alla eniga — men jag tror inte vi är överens om principen att de som har de största inkomsterna också skall ha de största skattesubven tionerna när det gäller periodiskt understöd. Vi hyllar i stället den principen att hjälpen bör ges där behoven finns; den skall inte vara beroende av att den som behöver hjälp händelsevis råkar ha en generös givare i närheten. Där föreligger en mycket väsentlig skillnad mellan den socialdemokratiska uppfattningen och den borgerliga bedömningen sådan den kommer till uttryck i den borgerliga reservationen. Slutligen förfasade sig herr Enarsson över att vi socialdemokrater vill ta bort möjligheten att av gott hjärta ge periodiskt understöd. Där vill jag emellertid säga, att om man verkligen vill ge givarna en chans att ge av gott hjärta, då skall vi inte ha någon skattemässig avdragsrätt för periodiskt understöd. Detta framhöll också herr Brandt tidigare i debatten.

Herr talman! Herr Sjöholm sade i sin replik att han inte hade talat om skattebrott utan om skatteflykt. Det förekommer fall, sade herr Sjöholm, där givaren gör avdrag men pengarna aldrig betalas ut. Givaren betalar bara den lägre skatten hos mottagaren. Jag vill då fråga herr Sjöholm som är jurist: Är det skatteflykt, eller är det överträdelse av gällande skattelagar? Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt med att bemöta vad herr Pettersson i Lund anförde.
Herr talman! Jag vill för att inte förlänga debatten bara ställa en enda fråga, närmast riktad till herr Pettersson i Lund. är det inte så, vilket ju påpekas i reservationen, att den som ger ett periodiskt understöd inte har inkomsten kvar utan beskattas efter vad han disponerar enligt skatteförmågeprincipen? Den som mottar periodiskt understöd har ju denna inkomst och får skatta för denna enligt skatteförmågeprincipen. Detta innebär, särskilt om den som ger har väsentligt större inkomster än den som mottar understödet, en inkomstutjämning, vilket jag trodde att svensk socialdemokrati eftersträvar. Varför då inte ta konsekvenserna av det? Naturligtvis skall vi, såsom påpekas i reservationen, göra allt för att undvika missbruk.
Herr talman! Herr Enarsson ställde en direkt fråga till mig som jag skall svara på. Ja, visst är det ett klart brott mot skattelagen att dra av ett belopp, som man sedan aldrig lämnar över. I stort sett är detta emellertid, såsom jag sade, ett skatteflyktsproblem. Att det dessutom förekommer skattebrott tycker jag inte på något sätt kan stärka herr Enarssons position i denna fråga.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Herr Ohlin ställde en fråga till mig som gick ut på följande: Skall socialdemokratin motsätta sig en utjämning som kommer fram när den rike givaren ger till den fattige anförvanten? Jag tror att vi från socialdemokratiskt håll kan svara så här: Det blir en betydligt bättre utjämning i samhället, om man tar dessa skattesubventioner, lägger ihop dem i en pott och portionerar ut dem till de personer som verkligen behöver detta ekonomiska stöd, alldeles oavsett om de har en rik givare i släkten eller inte.

Herr talman! I en reservation som är fogad till bevillningsutskottets betänkande nr 9 har vi reservanter velat följa upp motionsyrkanden angående rätten till avdrag för ökade levnadskostnader i vissa fall då skattskyldig har sitt arbete på annan ort än där vederbörande har sin bostad. Motionsyrkandena har avstyrkts av utskottet. Det är ett mycket välmotiverat yrkande som motionärerna har ställt när de har begärt en utredning med förslag till generösare regler för en sådan avdragsrätt. Till följd av rationaliseringar inom näringslivet och företagsnedlägg ningar som också är ganska vanliga tvingas många arbetstagare att söka nytt jobb på annan ort, som ibland kan ligga långt borta från bostad och familj. Ett sådant typiskt område med många pendlare till andra arbetsplatser har vi exempelvis i Dalarna. Jag har full förståelse för de människor som i valfrihetens samhälle vill bo kvar i Dalarna, även om arbetsplatsen skulle ligga så långt borta som i Stockholm. En sådan ofrånkomlig rörlighet på arbetsmarknaden måste samhället underlätta. Att byta arbetsplats medför i sig självt många omställningsproblem för arbetstagarna. Det är inte lätt att finna en familjebostad på den ort där den nya arbetsplatsen är belägen, och familjens obenägenhet att flytta kan många gånger bottna i miljöoch trivselfaktorer. För arbetstagaren är en ny arbetsplats långt borta från hemmet förenad med högre levnadsomkostnader, som rimligen borde ge ovillkorlig avdragsrätt. Som beskattningsreglerna nu är utformade är emellertid möjligheterna att få avdrag rätt begränsade, och de bör därför i enlighet med vad som begärs i motionerna liberaliseras, så att det skapas en verklig valfrihet vad bostadsort och arbetsplats beträffar. Detta vore också ett försvarbart sätt för samhället att lindra verkningarna av den pågående omflyttningen. I utflyttningskommunerna minskas skatteunderlaget, och privata och samhälleliga investeringar sjunker i värde, samtidigt som = inflyttningskommunerna tvingas till stora investeringar, vilka icke sällan leder till ekonomisk överhettning samt besvärliga bostadsoch serviceproblem. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen.